Trafikutskottets ordförande och jag diskuterade i någon mån tidningspolitik i anledning av ett utskottsärende förra veckan. På det området finns det ju något som heter upplagespiralen. Denna innebär att tidningarnas upplagor minskar. vilket medför bortfall av prenumeranter. Minskad upplaga betyder i sin tur ännu färre annonsörer, och då minskar prenumeranterna ännu mer osv., tills tidningen läggs ner. På järnvägstrafikens område finns det ju en liknande spiral. Priserna höjs. Det blir minskat antal resande, och priserna höjs ännu mer för att kompensera bortfallet av resande och gods, och det leder till att ännu färre använder sig av järnvägstrafiken. Eller det kan fungera så här. Antalet resande minskar därför att det är för dyrt eller för dålig service. SJ:s rationaliseringsivrare vill täcka inkomstbortfallet genom att dra in turer, så att det blir trångt och opraktiskt att åka med statens järnvägar. Då är det ännu färre som reser. och SJ kan lägga fram en statistik som visar att här börjar det vara dags för indragning. Det är de här kombinerade orsakssammanhangen som ligger bakom planerna och antydningarna om indragning av persontrafiken på sträckorna Övertorneå-Karungi och Gällivare-Arvidsjaur. Vi anser SJ:s politik bl.a. när det gäller dessa bandelar vara felaktig. Man har genom ständiga taxehöjningar och försämrad service undergrävt trafikunderlaget så att man så småningom kan hänvisa till ett mycket lågt utnyttjande, och då börjar man planera för den avgörande stöten. När det gäller de i motionen nämnda bandelarna är det alldeles uppenbart att de befinner sig i farozonen. I första hand är det persontrafiken som man vill strypa med hänvisning till den minskade resandefrekvensen. Jag vill notera att trafikutskottet i flera avseenden har positiva skrivningar när det gäller trafikpolitikens framtida målsättningar. På s. 13 i betänkandet finner man bl.a. följande: | ”Det står enligt utskottets mening alldeles klart att järnvägarna i framtiden måste spela en betydande roll för både gods och persontransporter. Även miljöhänsyn och trafiksäkerhetsskäl liksom önskvärdheten av en mera energisnål trafik gör det nödvändigt att den rälsbundna trafiken stimuleras. Taxepolitiken måste bedrivas med tanke härpå och vidare måste SJ över huvud taget försöka göra sin del av den kollektiva trafiken mera attraktiv och bättre anpassad tull trafikanternas önskemål.” Det där är ju kloka formuleringar, som knyter väl an till bl.a. vårt partis trafikpolitiska linje. Det är också positivt när man säger ifrån att någon nedläggning av järnvägar och järnvägsstationer i vart fall inte får ske under pågående utrednings och planeringsarbete. Men minniskor kommer inte att kunna kommenderas att använda sig av järnväg i stället för att ta bilen. Järnvägsåkandet måste kunna grundas på en påvisbar överlägsenhet. Det måste framför allt vara billigare, och det måste också vara mera rationellt. Detta är emellertid precis vad som saknas när det gäller de bandelar som aktualiserats i vår motion. Man frågar sig vilken eftekt det skulle få om priserna på dessa sträckor under en tidrymd av ett år sänks för gods och personbefordran med 30 2 och SJ verkligen lägger sig vinn om att förbättra servicen gentemot resenärerna, inrättar flera turer, anpassar tiderna till resenärernas behov och önskemål på ett annat sätt än nu? Vi motionärer tycker att det vore värt att göra ett sådant försök just på ett par linjer som har cen mycket svag resandefrekvens. Då får man ju se om trafikminskningen på dessa sträckor beror på ovilja att använda järnvägen eller om den beror på alt folk tycker det är för dyrt och för orationellt. Nu påpekas det i utskottets skrivning, liksom i herr Magnussons reservation. att en prövning skall ske innan något definitivt beslut om nedläggning fattas, men nog vore det väl värdefullt att till denna definitiva prövning ha ett material vill förfogande från ew sådant intressant försök. Då kunde man ju med större säkerhet fatta definitiva beslut eftersom man i vart fall hade prövat, om den svaga beläggningen beror på befolkningens totala ointresse av järnvägstrafik eller om en nedåtgående trend kan brytas genom kraftiga stimulansåtgärder. Trafikpolitiken Trafikpolitiken Järnvägstrafiken måste sättas in i sitt totala samhällsekonomiska sammanhang. Då blir det ingen vinst om man successivt vidtar åtgärder som överför trafik från järnväg till landsväg. Vi anser tvärtom att trenden nu måste radikalt vändas och järnvägstrafiken stimuleras på alla tänkbara sätt. Vi anser också att en försöksverksamhet av det slag vi föreslår kan ge en uppfattning om vilka möjligheter som finns på detta område. Självfallet tror vi också att den skulle ge ett sådant resultat att det nedläggningshot som svävar över de nämnda bandelarna definitivt sopas bort.

Herr talman! Jag har med tillfredsställelse konstaterat den positiva grundtonen i utskottets behandling av motionen 327. Det gör att jag dristar mig att något utveckla de synpunkter som motionen kortfattat tog upp. Tonvikten i motionen ligger på statligt stöd till kollektivtrafik. När man då överväger vilka trafiksystem som tekniskt sett kan komma i fråga, bör alternativet med trådbussar uppmärksammas på ett helt annat sätt än vad som hittills skett. Om vi skall kunna lösa tätorternas trafik och miljöproblem, krävs det en ökad satsning på kollektivtrafiken. Men en ökad andel kollektivtrafik accentuerar också önskvärdheten av miljövänligare fordon än dagens. Dieselbussen har visserligen förbättrats under senare år, men det är troligt att den inte kan utvecklas till att motsvara framtida krav på avgas och bullerfrihet. Enligt trafikbullerutredningens förslag skall bullernivån för stadsbussar fr.o.m. 1984 sänkas till 75 decibel vid mätningar enligt ISO-normen. Ingen av de "busstyper som i dag finns på marknaden uppfyller dessa krav, och det är tveksamt om bussfabrikanterna kan hinna få fram så tystgående dieselbussar. Då för kollektivtrafiken i ökad utsträckning kommer att reserveras särskilda körfält och bussgator, är det speciellt viktigt att bussarna görs tystare, eftersom även enstaka fordon upplevs som störande. De omgivningshygieniska olägenheterna av accelererande fordon med höga ljudnivåer kan troligen inte övervinnas med dieseldrivna bussar. I stället får man studera andra fordonstyper som kan motsvara dessa krav. Eldrivna fordon utgör, enligt vad som kan överblickas i dag. ett av de bästa sätten att lösa trafikens miljöproblem. Dels elimineras avgaserna, dels reduceras bullret kraftigt, i synnerhet vid start och acceleration. Av eldrivna fordon anses ännu trådbussen vara det mest realistiska alternativet. Här i Sverige har trådbussdebatten fått ny fart under senare år. I flera kommuner har man på grund av de ökade miljökraven aktualiserat frågan om elektriskt drivna bussar. Vi har också fått en debatt i fackpressen om trådbussens för och nackdelar. Vid Svenska lokaltrafikföreningens årsmöte i Uppsala 1974 diskuterades också eldrivna bussar, bl.a. med företrädare för ASEA, som f. ö. tillverkat elutrustningen till de trådbussar som tidigare fanns i Stockholm och Göteborg. Samma för ening arrangerade i november förra året en resa till Schweiz och Västtyskland, där man studerade olika slags eldrivna bussar. I resan deltog ca 100 personer, huvudsakligen tjänstemän och förtroendevalda från trafikföretagen. Även utomlands har intresset för trådbussar ökat, särskilt efter ol jekrisen. Här kan nämnas några länder där trådbussen upplever en renässans. I Frankrike, Italien, Schweiz och även i vårt grannland Finland ökar intresset för trådbussar. I Sovjetunionen, som f. ö. är världens största trådbussnation med över 90 trådbussanläggningar, tillkommer årligen 7-10 nya trådbussnät. Även i flera andra öststater är intresset mycket stort.

På båda linjerna är såväl person som godstrafiken av stor betydelse för de berörda kommunerna. En nedläggning skulle bl.a. drabba dels många s.k. pendlare, dels ett antal elever vid gymnasieskolorna i Borås. Ulricehamn och Mark. Näringslivet skulle få klart försämrade transportmöjligheter för sitt gods. Vägarna i bygden — framför allt väg nr 41 mellan Borås och Varberg —- är inte i sådant skick att de utan en ordentlig upprustning kan accepteras för ersättningstrafik. Den trafikpolitiska utredningen, som just sysslar med hithörande frågor, bör rimligen få fullgöra sitt arbete innan omfattande nedläggningar av bandelar får vidtagas. Slutligen måste också de berörda kommunerna informeras och deras uppfattning och synpunkter inhämtas. Utskottet har i sitt betänkande deklarerat att järnvägstrafiken bör kunna utvecklas i positiv riktning, och utskottet anser att statsmakterna bör tilldela järnvägarna en mer betydande roll i den framtida transportförsörjningen. Utskottet uttalar att någon nedläggning av järnvägar mot berörda kommuners vilja inte får ske under pågående utrednings och planeringsarbete. Utskottet hänvisar slutligen till kommunikationsministerns meddelande tidigare i år att någon åtgärd från regeringens sida med anledning av SJ:s skrivelse inte är aktuellt och att någon nedläggningsprövning inte kan ske före utgången av budgetåret 1976/77. Vad utskottet här har anfört måste tolkas så, att nedläggningshotet Trafikpolitiken Trafikpolitiken mot de i vår motion berörda bandelarna t. v. är avvärjt. Detta hälsas naturligtvis med tillfredsställelse, liksom det uttalande som trafikutskottets ordförande tidigare i dag gjorde med anledning av motionen. Av erfarenhet vet vi emellertid hur snabbt förändringar kan ske på det här området. Utskottet borde därför enligt min mening klart ha deklarerat att upprustningen av de ifrågavarande vägarna skall vara genomförd innan frågan om nedläggning av de berörda bandelarna åter aktualiseras, om nu detta över huvud taget måste ske. Herr talman! Åberopande den positiva tolkning som jag alltså gör av utskottets ställningstagande till det ärende jag berört ställer jag vid det här tillfället inget särskilt yrkande.

Herr talman! I motionerna 798 och 1533 har jag tagit upp ett par lufifartsfrågor, och jag tänkte göra några korta kommentarer i anslutning till dem med en avslutande fråga. I motionen 798 om charterflyget har jag följt upp en fråga från tidigare motioner om försöken att skapa fler resmål. Vi måste nämligen öka antalet resmål för att öka valfriheten på marknaden och erbjuda fler märniskor att åka med charterflyg, som för de flesta är den enda möjligheten att få en mer exotisk semester än vad de annars kan få. Jag menar också att vi måste ändra charterbestämmelserna, eftersom de i vissa delar är alltför detaljerade och sätter onödiga krokben för verksamheten. Inte minst en jämförelse med de reguljära flygföretagens s.k. IT-trafik visar att charterflyget inte arbetar på lika villkor. Det borde föranleda en översyn av de nuvarande reglerna. Detta skulle också kunna medföra nybildning av företag i branschen, vilket herr Clarkson var inne på. Om man eftersträvar fler företag i branschen tror jag att enda möjligheten är att man ändrar bestämmelserna och inte söker efter andra stimulanser. På det sättet får man en naturlig tillväxt. Utskottet hänvisar till DAC-kommittén — det gemensamma skandinaviska arbetet i dessa frågor — och säger att ett betänkande som väntas under våren 1976 kommer att handla just om liberalisering av charterbestämmelserna. Det är bra. Dess värre har kommitténs delbetänkande, som skulle ha kommit under våren, av någon anledning frusit inne. Efter vad jag förstår skall vi emellertid under sommaren få ett betänkande från DAC-kommittén beträffande dessa frågor, och min förhoppning liksom utskottets är att det kommer att gå åt rätt håll. Vi får anledning att återkomma till dessa frågor när vi ser vilka förslag kommittén lägger fram. "I min andra motion, 1533 om inrikesflyget, har jag berört två frågor. Den första gäller förhållandet mellan SAS och Linjeflyg i vad avser inrikestrafiken. Detta har herr Clarkson redan varit inne på, och jag delar hans uppfattning. Den andra frågan är något svårare. Den gäller förhållandet mellan Linjeflyg och den enskilda flygföretagsamhet som finns på området, taxiflyg med eller utan reguljär trafik. Här finns inget existerande regelsystem. Tillvaron är därför ganska osäker för dem som arbetar i branschen. Vissa flyger något som kan betraktas som reguljär trafik, stundom efter muntligt tillstånd. Andra flyger reguljär trafik efter inofficiella regler och praxis. För ett par år sedan kom man i ett skandinaviskt luftfartssamarbete överens om att försöka utveckla något som kallades linjetaxi. Det skulle skapa en möjlighet att på vissa premisser under en viss tid ge tillstånd att flyga reguljär trafik. Luftfartsverket i Sverige har behandlat frågan och bett regeringen fatta beslut om reguljär trafik under benämningen linjetaxi för att skilja den från annan reguljär trafik och få ett enkelt och lättfattligt regelsystem, som klart skulle visa vilka regler som var avgörande för marknaden. Regeringen har inte velat använda de nya reglerna utan fortsätter att tala om reguljära tillstånd i olika former. Det har inte förenklat tillvaron — tvärtom finns osäkerheten kvar. Utskottet har inte alls behandlat den delen av min motion i sitt betänkande.

Herr talman! Med anledning av trafikutskottets yttrande i betänkandet 1975/76:18 över vår motion 273 om klassindelningen på tågen vill jag säga att vi motionärer naturligtvis inte tänkt oss att andra klass skulle kunna slopas omedelbart. Vår förhoppning var att man när man bygger nya järnvägsvagnar skulle ge samtliga vagnar den standard som första klass i dag har, så att alla — även handikappade och äldre som har svårt att sitta i de trånga andraklassvagnarna —- skulle få samma möjlighet, även om de inte har råd att betala den meravgift som det kostar att åka första klass. Om man bara har en klass bör det också vara lättare att få en jämn belastning på tågen med ett mindre antal vagnar. Utskottet motiverar sitt yrkande om avslag på motionen med att ett slopande av klassindelningen på tågen skulle medföra ett intiiktsbortfall för SJ på 40 å 50 milj.kr. Jag vill inte bestrida att så skulle bli fallet, men jag undrar varifrån större delen av dessa pengar kommer: Har man någon gång åkt första klass vet man att huvudparten av dem som reser där får sina biljetter betalda av riksdag, länsstyrelser, departement. landsting och kommuner. Det är alltså skattebetalarna som betalar biljetterna. Man kan då säga att staten tar pengar ur den ena fickan och lägger dem i den andra, och det hela påverkar alltså inte statens ekonomi. Dessutom är det fackföreningar som låter sina delegater och ombudsmän åka första klass på medlemmarnas bekostnad. Även näringslivets Trafikpolitiken un Trafikpolitiken 60 högre tjänstemän har denna förmån. De flesta skulle åka andra klass om de själva fick betala för sin biljett. Man hör ofta motiveringen att vi måste ha tyst och lugnt omkring oss när vi reser, så alt vi kan arbeta. Det måste väl gå att ordna på annat sätt. Lika väl som det finns kupéer för rökare och icke rökare kunde man ha några arbetsvagnar där tystnad var påbjuden men som hade samma standard som Övriga vagnar. I sovvagnarna måste man nog ha kvar en-, två och trebäddskupéer, eftersom här många andra synpunkter kommer in i bilden, främst olika former av handikapp. Herr talman! Jag yrkar inte nu bifall till vår motion. Men jag vet att svenska folket och troligen även trafikutskottets ledamöter om några år kommer att anse det vara helt självklart att man inte skall ha klassindelning på våra järnvägar. Vi återkommer därför med motionen ett annat år och hoppas då på större förståelse.

Herr talman! Låt mig i debattens slutskede få rikta en fråga till utskottets talesman. Denna fråga rör i allra högsta grad den debatt som vi nu för om ökad lönsamhet för SJ. Frågan gäller SJ:s godsbefordran. Jag läste i Arbetarbladet av den 18 mars i år en artikel med rubriken: "Paket skickas 30 mil för att komma fram 4.” Jag skall be att få citera följande ur nämnda artikel: ”Kortaste sträckan mellan två punkter är en rak linje. Så står det i skolornas matematikböcker och det betraktas allmänt som en självklar sanning. Men ändå är det inte alltid som den regeln tillämpas. Åtminstone inte inom Statens järnvägar och i synnerhet inte när det gäller styckegodstrafik i Norduppland. Skutskär och Tierp ligger båda etter Ostkustbanan, 37 kilometer från varandra. Men ett paket som skickas med järnviig mellan de båda grannorterna får färdas nära trettio mil innan det kommer fram. Och då har det passerat Skutskär tre gånger och Tierp två! Transporten tar mellan tre och sex dygn!” Herr talman! Jag har visserligen inte kollat om uppgifterna i artikeln överensstämmer med verkliga förhållandet, men jag håller det för sannolikt, inte minst med hänsyn till att jag erfarit från andra håll i landet att man skickat gods långa omvägar innan det kommit vederbörande mottagare till handa. Och nu kommer jag till min fråga. Vad vinner man från SJ:s sida på att ullämpa ett dylikt transportförfarande, ekonomiskt men framför allt med avseende på god kundservice? Ja, herr talman, som lekman på området är jag i behov av en upplysning i denna fråga. Jag hoppas att svaret och en godtagbar förklaring inte uteblir. Jag skulle egentligen sätta punkt nu. herr talman, men jag kan inte underlåta att uttala min förvåning över hur SJ isin kortsiktiga planering tydligen underlåter att sätta in extra vagnar vid stora trafiktoppar. Jag grundar min kritik på att SJ i går kväll inte save in tillräckligt med personvagnar från Göteborg exempelvis till Falköping-Skövde. Jag tänker på tåget som avgår från Skövde kl. 22.35. Tydligen hade man på SJ inte beaktat fotbollslandskampen i Göteborg, med den påföljden att vagnarna var mer än överfyllda. Det fanns passagerare som t.o.m. tog sovvagnarnas gångar i anspråk. Om orsaken till detta, herr talman, ligger i brist på planering eller i brist på vagnar är svårt för en utomstående att veta, men det skecdda bör inte upprepas. Det är ett krav som den resande allmänheten har rätt att ställa på hela svenska folkets järnväg.

Herr talman!

Bakgrunden till denna motion är närmast att vid Scanraffs utbyggnad av oljeraffinaderiet framställdes önskemål om att raffinaderiet skulle förses med järnväg. För att åstadkomma en järnväg ut till Brofjorden krävdes att bandelen från Munkedal till Lysekil fick en upprustning. Banvallen måste förstärkas och rälsen antagligen utbytas. Det är en hel del arbete som måste göras, men det anses från Lysekils kommuns sida vara nödvändigt för att man skall klara en järnvägstrafik på sträckan från Lysekil till Bohusbanan.

Trafikutskottets talesmän har i dag framhållit att transporterna ur såväl ekonomisk synpunkt som trafiksäkerhetssynpunkt bör ske med järnväg. Från Lysekils kommun har med skärpa framhållits att trafikutvecklingen kräver komplettering med järnväg för att man skall kunna tillgodose de trafikbehov som finns inom området. Jag är en smula förvånad över att utskottet med en mycket svag motivering har avstyrkt motionen 1586. Motionens hemställan sum manfaller med vår strävan att överföra transporterna till järnväg. Enligt min uppfattning borde utskottet ha tillstyrkt motionen och överlämnat ärendet till regeringen för vidare utredning. Nu kvarstår min förhoppning att regeringen ändå i det planeringsarbete som pågår inom kommunikationsdepartementet följer Lysekils kommuns hemställan om förstärkning och förlängning av Lysekilsbanan. : Herr talman! Jag har inget vrkande.

Herr talman!

Enligt min mening är det där inte bara ensidigt och orättvist, det är dessutom felaktigt. I stället för att gå in på några av de detaljfrågor som berörts i debatten och riskera att dra upp en ny debatt skall jag med några ord försöka visa varför det är så felaktigt att ensidigt inrikta kritiken på SJ-företaget. I det här huset skall vi ju bedriva politik. Att med en massa misstänkliggöranden, beskyllningar och invektiv gräla på SJ. som ju inte representerar vare sig regeringen eller oppositionen. tycker jag liksom saknar politisk udd. Dessutom har inte SJ möjlighet att på ett representativt sätt delta i debatten. Visst har vi inom oppositionen anledning att rikta kritik mot mycket av utfallet av 1963 års trafikpolitiska beslut, och visst har vi anledning att rikta kritik mot en hel delav den verksamhet som SJ bedriver— det skall ingen förneka. Men i första hand skall åtminstone vi från oppositionen rikta den kritiken mot regeringen —- mot kommunikationsministern. Och det skall vi göra därför att regeringen inte har fullföljt 1963 års trafik politiska beslut. Därför kan det beslutets verkningar inte bli dem man tänkte sig när beslutet fattades. I detta beslut finns precis alla de ingredienser i form av olika bedömningsgrunder som nu anses nödvändiga när det gäller nedläggning av järnvägstrafik. I dag framställs de såsom nyheter, men ända sedan 1963 har ordningen varit att när regeringen prövar en nedläggningsframställning skall det ske från samhällsekonomiska, näringspolitiska, regionalpolitiska och lokaliseringspolitiska synpunkter vid sidan om de företagsekonomiska synpunkter som SJ har presterat. De företagsekonomiskä bedömningar och beräkningar som SJ bör vara kompetent att göra skall vägas mot de övriga bedömningar som skall ske i kanslihuset. Såvitt jag vet har regeringen inte i något ärende rörande nedläggning av järnvägstrafik bedömt att dessa senare synpunkter — samhällsekonomiska, näringspolitiska, regionalpolitiska och lokaliseringspolitiska — väger tyngre än de företagsekonomiska. Det kan man kritisera regeringen för, men inte skall man kritisera SJ. Regeringen har alltså inte tillämpat 1963 års trafikpolitiska beslut såsom var tänkt. Därför har så mycket gått snett i trafikpolitiken. Där skall oppositionen sätta in sin kritik.

Sådant kostar pengar, men regeringen har år efter år vägrat att hos riksdagen begära tillräckligt med investeringsmedel för att SJ skall kunna klara detta. Riksdagen har visserligen någon gång ökat på med några tiotal miljoner kronor, vilket inte är någonting i jämförelse med de mycket stora investeringsmedel som behövs för att SJ skall kunna drivas så som denna riksdag vill att SJ skall drivas. Vill riksdagen förverkliga sina intentioner, får den även se till att SJ erhåller ekonomiska medel. Till sist vill jag erinra om att SJ:s ledning måste känna ett ansvar både gentemot sina anställda och gentemot statsmakterna och skattebetalarna. SJ:s ledning måste se till att intäkterna över en flerårsperiod med goda och dåliga år täcker kostnaderna. så att personalens löner kan betalas och så att man slipper komma till riksdagen och begära skattemedel för att täcka underskott. Detta är krassa realiteter och inte något ”smågnetigt statsbidragstänkande”, som det har sagts i debatten. Låt oss också, herr talman, komma ihåg att vi inom alla personalkategorier hos SJ har en väldig resurs i form av kunnande, erfarenhet och plikttrohet. SJ:s personal är verkligen mer värd erkännande än det misstänkliggörande klander som så ofta uttalas från denna talarstol. Detta ensidiga klandrande av det företag som personalen gör sitt bästa för att sköta måste på sikt verka deprimerande.

Herr talman» Jag skall med ett par ord beröra de inlägg som gjorts av några av dem som står för de 55 motioner som väckts i det här sammanhanget. Låt mig säga med anledning av fru Tillanders anförande att de eldrivna bussarna är en sak som intresserar trafikutskottet mycket. Vi har haft tillfälle att på olika ställen se sådana bussar i funktion. och vi har med intresse följt det utvecklingsarbete som pågår. Det finns f. ö. ytterligare ett utvecklingsarbete, som fru Tillander inte nämnde, nämligen kombinationen av trådbuss och svänghjulsteknik som skulle göra det möjligt för trådbussen att lämna sin tråd för en kortare sträcka och på det sättet bli mer flexibel. Systemet har inte utvecklats så långt ännu, men det pågår experiment i Förenta staterna. När vi i utskottet har skrivit som vi har gjort är det därför att vi har ett verkligt intresse för denna sak. När det gäller herr Danells fråga vill jag säga att utskottet funnit det vara motiverat att något avvakta den pågående utvecklingen. Vi tycker att linjetaxiflyget spelar en mycket betydelsefull roll men har fått uppfattningen att de kanske något lösa former i vilka den trafiken nu äger rum inte är till linjetaxins nackdel under den tid som den håller på att utvecklas. Det är motiveringen till att vi inte har föreslagit att linjetaxin skulle vara med i den stora luftfartspolitiska utredningen. Fru Andersson i Hjärtum talade om att avskaffa första klass på statens Järnvägar. Det sägs i motionen att det är den ekonomiska och sociala ställningen som är avgörande för om en person reser första eller andra klass. Jag tror inte att det är hela sanningen. Det kan ju vara en fråga om konsumenternas valfrihet. Vissa människor tycker att de vill ha litet mera utrymme på resan och är villiga att betala för det. Det finns andra som hellre vill skaffa sig saker och ting och därför gör det. Det är inte bara de ekonomiska skälen som ligger bakom vår tveksamhet till motionen, utan det är också angelägenheten att slå vakt om konsumenternas valfrihet. I fråga om sjukvård och undervisning är förhållandena helt annorlunda. Där finns behovet av likformighet i långt större utsträckning.

Herr talman! Låt mig tacka herr Gustafson i Göteborg för svaret på min fråga — även om jag inte kan fatta och förstå vilka företagsekonomiska vinster knutpunkttrafiken innebär. Men det beror kanske på, som jag tidigare sade, mina Ickmannamässiga kunskaper på det här området. För mig förefaller det självklart att det inte kan vara någon vinst — vare sig företagsekonomiskt eller samhällsekonomiskt — att frakta ett kolli, oavsett storleken på detsamma, exempelvis 30 mil när det verkliga avståndet är 4 mil. Man kan, herr talman, göra en jämförelse med persontrafiken, även om det låter litet cyniskt och man kanske blir misstänkt för att vilja uttala klander mot personalen — en misstanke som vore ganska orättvis, eftersom Jag, liksom herr Gustafson i Göteborg, vill uttala min tillfredsställelse över att SJ har verkligt bra personal. Jag är tacksam över att knutpunkttrafiksystemet inte gäller persontransporter, så att exempelvis den som skall resa med tåg från Falköping till Skövde först måste åka till Hallsberg för att sedan föras vidare till Göteborg för befordran därifrån till Skövde. Jag medger gärna att den här jämförelsen är mycket haltande och överdriven, men oavsett detta finns det ändå en viss - om än liten — realism bakom den. Trafikpolitiken Trafikpolitiken
Herr talman! Helt kort med anledning av herr Gustafsons i Göteborg replik. Såvitt jag minns förklarade jag att summan var obetydlig i jämförelse med behoven. Använde jag ordet ”ingenting” beklagar jag det. Det är naturligtvis felaktigt. Sedan sade jag — det hade jag faktiskt antecknat och kan således belägga — alt klandret riktade sig mot det företag som personalen gör sitt bästa för att sköta. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Under senare tid har man på allt fler håll starkt betonat föreningslivets roll i samhällsarbetet och det värde som ligger i självständiga folkrörelser med profil och egenart. Det är glädjande att notera denna föreningslivets renässans i breda kretsar. Men det är också nödvändigt att de många uttalandena om föreningslivets värde följs av en växande medvetenhet om betydelsen av att samhället aktivt medverkar till att skapa förutsättningar för ett självständigt, mångskiftande föreningsliv. Det är viktigt att barn och ungdomar får möjligheter att bekanta sig med föreningsverksamhet i olika former. Att det finns klara behov av detta visar bl.a. de resultat barnstugeutredningen och utredningen om skolans inre arbete kommit fram till. Framför allt upplever organisationerna själva det som angeläget att nå ut till ungdomarna med attraktiva alternativ till ett kommersialiserat fritidsliv och passiviserande ungdomskulturer. Det behövs i dag en positiv opinionsbildning om aktivt föreningsliv, en ökad samverkan mellan skola, social och fritidssektorer och en helhetssyn och samordning när det gäller samhällets insatser till stöd för föreningslivet. Skolans roll i detta sammanhang kommer riksdagen snart att behandla i samband med SIA-propositionen. Kulturutskottets betänkande nr 37 ägnas i stort sett två väsentliga frågor. Den första är möjligheterna att åstadkomma en helhetssyn och samordning av samhällets totala stöd till ungdomsorganisationerna. Den andra är förbättringar i bidragssystemet för att underlätta organisationernas möjligheter att arbeta. Vad först gäller behovet av en bättre samordning av samhällets stöd framhöll en enig riksdag 1973 att det var uppenbart att det brast både i fråga om samordningen av samhällets totala stöd till ungdomsorganisationerna och i fråga om utformningen av det statliga stödet. Riksdagen begärde därför en skyndsam översyn. I översynsarbetet borde, menade riksdagen, delta företrädare för bidragsgivarna — staten. landstingen och kommunerna — och de bidragsmottagande organisationerna. Bakgrunden till riksdagens beslut var flera motioner, främst två motioner om en översyn av samhällets totala stöd, den ena en centermotion, den andra en socialdemokratisk motion med det nu ansvariga statsrådet Hjelm-Wallén som första namn. Kulturutskottet lät frågan gå ut på remiss. Av de sju organisationer och myndigheter som hördes var det ingen som avstyrkte — alla var positiva. Bl. a. Kommunförbundet och Landstingsförbundet begärde uttryckligen en parlamentarisk utredning med företrädare för bidragsgivare och bidragsmottagare. Så här beskrev Sveriges ungdomsorganisationers landsråd, SUL, i sitt yttrande de problem som följde med de olika bidragssystemen: "Det statliga stödet till ungdomsorganisationerna är för närvarande uppdelat på flera olika typer av bidrag, bl.a. stöd till central verksamhet, ledarutbildning och lokal verksamhet. Även landsting och kommuner lämnar bidrag till de två sistnämnda verksamhetsformerna. Denna uppdelning mellan olika bidragstyper och givare skapar med nuvarande regler ofta problem för ungdomsorganisationerna. Man har t.ex. ibland möjlighet att erhålla bidrag från flera olika källor för samma aktivitet. Detta komplicerar såväl ansöknings som redovisningsförfarandet, eftersom man nödgas bryta ned den totala budgeten respektive kostnaden för aktiviteten i fråga på flera olika sätt, motsvarande de olika bidragsbestämmelserna. Denna process är tidsödande, samt kräver omfattande kunskaper om olika bidragsnormer. Sannolikt har även bidragsfördelande instanser motsvarande svårigheter vid bedömningen av ansökningar och redovisningar.” Svenska kommunförbundet sade i sitt yttrande: "Nuvarande system av bidrag till ungdomsorganisationerna från stat, landsting och kommuner är uppbyggt utan någon övergripande helhetssyn. Från både kommunernas och organisationernas synpunkt är detta förhållande otillfredsställande.” Och Landstingsförbundet uttalade: ”En samlad bedömning har hittills ej skett av samhällets stöd till ungdomsorganisationer, men bör, enligt styrelsens mening, komma till stånd för att klarlägga ansvarsförhållanden och kostnadsnivåer. För att möjliggöra sådana bedömningar bör här aktualiserade frågor utredas.” Skälen för en samlad översyn sammanfattades så här i den motion som Lena Hjelm-Wallén undertecknat som första namn: "Det finns i dag hos ungdomsorganisationerna en otillfredsställelse med den samhälleliga bidragsgivningen till deras verksamhet. Även kommuner och landsting har uttalat att samordningen i bidragsgivningen måste fungera bättre. Vi vill i detta sammanhang hänvisa till två skrivelser till statsministern. Den ena från ordföranden i Kommunförbundets idrotts och fritidsdelegation, borgarrådet Thorsten Sundström, den andra en skrivelse från 13 ungdomsorganisationer. Båda skrivelserna uttalar sig för "en allmän översyn av hela bidragssystemet genom en särskild utredning” respektive "en genomgripande översyn av samtliga statliga bidragsformer genomföres och samhällets erkända behov av idéburet ungdomsarbete därvid särskilt beaktas”.” domsorganisatio 1975 återkom riksdagen till den här frågan. Riksdagen biföll ett enigt utskottsbetänkande. där kulturutskottet underströk vikten av ett fortsatt skyndsamt översynsarbete i den ordning som riksdagen tidigare uttalat sig för. Detta gavs också regeringen till känna. Eftersom något översynsarbete av det slag riksdagen begärt ännu I dag inte kommit tll stånd återkommer nu kulturutskottet än en gång i frågan. Utskottet anser det synnerligen angeläget med en översyn som helt svarar mot de önskemål som riksdagen uttalat. Skälen för en samlad översyn är inte mindre i dag än de var 1973 och 1975 — de har snarare ökat i styrka. Som även frumpgår av redovisningen i budgetpropositionen varierar bidrugsstandarden starkt, och organisationernas ekonomiska förutsättningar skiftar i hög grad från kommun till kommun. Ett särskilt problem är avvägningen mellan det reguljära statliga stöder till ungdomsorganisationerna och de öronmärkta pengarna för kampanjer av olika slag. Alla dessa frågor fordrar en samlad översyn. Syftet måste vara att underlätta förenklingar i bidragssystemen, undvika dubbelarbete och åstadkomma en samordning så att man på olika håll kan koncentrera sina insatser till någorlunda avgränsade områden. Det är anmärkningsvärt att riksdagens upprepade uttryckliga begäran om en samlad översyn med företrädare för organisationsliv och bidragsgivare inte efterlevts. Av en reservation till utskottets betänkande framgår att socialdemokrater och kommunister 1. 0. m. nu tycks ha gett tappt inför regeringens motsträvighet och frångått sina tidigare ställningsiaganden. I årets budgetproposition anmils helt kortfattat, utan att något underlag presenterats eller ens något utredningsarbete tycks ha förekommit. att statens ungdomsråd skall bli central tillsvnsmyndighet efter skolöverstyrelsen fr.o.m. den 1 juli 1976. I detta läge har utskottet fått ägna åtskillig tid och möda åt att på egen hand bedriva ett utredningsarbete för att få ett tillfredsställande beslutsunderlag, så att frågan inte skulle ytterligare förhalas. Utskottet har som ett resultat av detta kunnat enas om att en överflyttning skall ske och att en förutsättning därvid är att rådets nva arbetsuppgifter preciseras och att rådet även fortsättningsvis får en allsidig sammansättning med företrädare för olika ungdomsorganisationer. representerande skilda intresscområden och politiska åsiktsriktningar. Med de viktiga uppgifter statens ungdomsråd får är det nödvändigt att kraven på allsidighet och bredd tillmäts stor vikt och att rådet kan leva upp till det ansvar som faller på en myndighet som har ett samlat ansvar för att främja utredningen av ett självständigt och mångskiftande föreningsliv. Statens ungdomsråd har hittills genom sin utredningsverksamhet betytt mycket när det gäller bidrugssystemens konstruktion och framför allt när det gäller att kasta ljus över vilken roll organisationsarbetet spelar och kan spela bland olika ungdomsgrupper. Som framgår av utskotisbetänkandet har kulturutskottet behandlat en motion av herr Boo om ungdomsrådets arbete med att kartlägga ungdomsforskningen. Jag vill här bara understryka det som sägs i betänkandet på denna punkt, nämligen au utskottet finner det angeläget att arbetet med att kartlägga den aktuella situationen inom ungdomsforskningen fullföljs och förutsätter att ungdomsrådet tar nödvändiga initiativ för att så skall kunna ske. I reservation nr 1 från centerns ledamöter i utskottet framhåller vi att det är väsentligt att det centrala bidraget får en så enkel och generell utformning som möjligt. År 19735 beslöt riksdagen om en ny utformning av det statliga stödet till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. Med det nya stödet skulle bidragssystemet bli både enklare och bättre. Från centerns sida hade vi emellertid anledning att vända oss mot att man i propositionen gjorde gällande att ungdomsorganisationernas centrala verksamhet relativt sett blir billigare ju fler medlemmar man har i en organisation. Vi föreslog ett enhetligt belopp per medlem i rörligt bidrag i stället för det differentierade bidrag som förordades i propositionen. I årets proposition föreslås en ytterligare differentiering. Från centerns sida vill vi i stället ha en generell höjning i alla storleksgrupper med 3 kr. per medlem. Vi menar att det är rättvisare. Vi understryker vidare att effekterna av det nuvarande differentierade bidraget noga bör följas och att riksdagen i nästa års budgetproposition bör få en redovisning av hur bidraget har verkat. I reservation nr 2, också den från centerns ledamöter, återkommer vi med förslag om ett särskilt stöd till de politiska ungdomsförbunden för informationsarbete och uppsökande verksamhet. I det aktiva arbetet bland ungdomar i skola och arbetsliv och bland unga väljargrupper har ungdomsförbunden en angelägen uppgift att fylla för att stimulera till engagemang i samhällsarbetet. Det är av stor betydelse både för att stärka demokratin och öka ungdomens inflytande i politiken. Att genomföra detta kräver emellertid en hel del resurser både personellt och ekonomiskt för förbunden. Det måste här bli fråga om en återkommande verksamhet och inte bara punktinsatser under valår. Det är ett steg i rätt riktning att regeringen nu gått med på att anvisa 100 000 kr. till de politiska ungdomsförbunden för särskilda aktiviteter i skolorna i samband med valet i år. Det är angeläget att det mycket snart blir klart hur dessa pengar skall fördelas och användas så att organisationernas planceringsarbete inte försenas ytterligare. Men det är ett klart otillräckligt stöd. Som statens ungdomsråd har visat i en ekonomiundersökning har de politiska ungdomsförbunden det särskilt svårt att självfinansiera sin verksamhet i jämförelse med andra organisationer. Statens ungdomsråd har tidigare föreslagit att förbunden skall få ett stöd om sammanlagt 2 milj.kr., och vi delar från centerns sida den uppfattningen. De hittillsvarande erfarenheterna — det kan jag bekräfta från Stockholms skolor — visar att det behövs förstärkta insatser i form av bl.a. utbildning och materialproduktion för att verksamheten överlag skall bli ett positivt och stimulerande inslag i skolan. : . I reservationen 5, som är en gemensam reservation från centern, folkpartiet in och vänsterpartiet kommunisterna, kräver vi att det av riksdagen uppsatta målet om 10 kr. per sammankomst i lokalt aktivitetsstöd infrias. I en lång rad motioner och reservationer under de gångna åren har vi krävt att bidraget skall utgå med 10 kr. Resultatet har blivit uppräkningar av bidraget och senast 1975 en övergång till förslagsanslag. Med tanke på de ökade kostnaderna för ungdomsorganisationerna anser vi det ofrånkomligt att anslaget nu ökas med drygt 4 milj.kr. för att organisationerna skall få sina 10 kr. per sammankomst. I utskottet har socialdemokrater och moderater än en gång gemensamt bromsat ansträngningarna att se till att organisationerna får det aktivitetsstöd de skall ha. I stället vältrar man över kostnaderna på organisationerna och kommunerna. Detta rimmar illa med talet om den vikt man säger sig tillmäta föreningslivet och det stora värde man ser i ungdomsorganisationernas arbete. Från centerns, folkpartiets och vänsterpartiet kommunisternas sida anser vi det väsentligt att det lokala aktivitetsstödet nu kommer upp I åtminstone det belopp som riksdagen tänkte sig vid beslutet för fem år sedan.

Herr talman! Innan jag går in på mitt direkta uppdrag i dag vill jag framföra några högst privata funderingar, som inte är förankrade i partiprogram e.d. men som jag känner ett behov av att få uttrycka. Herr Nisser, som skulle ha talat om den del av frågan som rör anslaget till idrotten, var förhindrad att närvara vid ärendets behandling, och därför har jag fått i uppdrag att göra det. Stundom har jag betänkligheter mot att ordet ”stöd” används i den utsträckning som nu sker. Verkligheten i begreppet stöd är något värdefullt, ja. helt underbart i vissa fall. Det är djupt förankrat i vår demokratis principer. Det hänger samman med solidaritet och samverkan — den som orkar, den som är stark, den som har tillgångar hjälper den som är i ett sämre läge. Den nödställde skall stödjas. Vi är överens om det. Men i de motioner som behandlas här och även i andra betänkanden använder man ordet stöd i en sådan omfattning och i en betydelse som gör att jag blir betänksam. Vi är helt överens om att den verksamhet som bedrivs av de organisationer som vi i dag skall besluta om anslag till behövs. Men jag måste för min del fråga om samhällets goda syfte verkligen resulterar i vad vi vill uppnå; om vi har lagt upp arbetet rätt. Idrotten får pengar av det allmänna. I stort sett allt vad man begär anslås, även om det är sant att vi från moderat sida den här gången inte har kunnat vara med om en direkt höjning till 10 kr. per sammankomst. Men det är en ekonomisk bedömning av årets budget som vi har gjort. Det är ansenliga belopp som går till idrottsorganisationer och sammanslutningar. Och det är riktigt. Det gäller ett stort och viktigt område, det är sant. Vi som har ett ganska långt perspektiv bakåt i tiden undgår emellertid inte frågan om verkligen det sker som borde ske med en så stor satsning. Idrotten har betytt mycket för att fostra och dana de unga. Den har betytt hälsa och sundhet för många, den har givit ett rikare innehåll åt fritiden och livet. Den har räddat ett otal unga människor från den olycka som det innebär att fåfäng gå, som det heter i ordstävet. Men långt innan anslagen kom idrotten till del växte rörelsen starkt och omfattades av stora skaror. Jag tycker att den på något sätt var friskare och färgstarkare då, att den var något av en samhällsförnyare. Det är den inte i dag trots att den omfattas av så många, vilket vi naturligtvis ser med glädje. Den utgjorde förr enligt min mening i mycket högre utsträckning de aktivas rörelse. Det var skapandet, framåtandan och glädjen som präglade den. Jag minns min egen barndom och ungdom med frisksportarrörelsen och annat. Jag minns 1930 talet — det var då verkligen fart bland idrottsungdomen och ungdomen i allmänhet. Nu har förhållandena i samhället ändrats — det skall medges. Samhället är svårare för de unga och för alla andra. Det är längre till skog och mark = många av oss hade på den tiden nära till underbara rekreationsområden. Det är nu en längre fritid som skall fyllas. Det är mindre arbete för tonåringarna, och de får mindre av kroppsrörelse och träning på det sättet. Det är numera också större frestelser. Det finns, som jag upplever det, nu mer än tidigare en organiserad ond makt som försöker sprida gifter och droger. Vi anser alla att vi skall försöka hjälpa de organisationer som tar hand om ungdomen. Men ändå har jag börjat undra om det inte blivit alltför mycket av passivt idrottsintresse. De unga ser nu mer på idrott än de utövar den. Det finns inte längre så mycket av den där friskheten som fanns förr. Idrotten ger för liten utdelning i verklig fysisk träning, rikt fritidsliv, hälsa och framför allt glädje. Jag måste fråga mig om de fina anläggningarna, som jag inte alls vill riva, de brett upplagda programmen och det myckna pappershanterandet verkligen ger vår ungdom vad den behöver och vad vi velat ge den. Jag frågar mig själv — detta är inte en förebråelse som jag riktar mot någon: Kan vi inte finna en väg som ger den enskilde mer att syssla med, mer att ägna sig åt som verkligen är berikande? Sedan skall jag gärna gå med på ännu större anslag även på det här området. Jag skulle vilja ha en fläkt som livar upp, en puls som slår igenom samhället — en annan anda. Det här var mycket privata funderingar. Jag tror att det är många som går och tänker så här. När jag sprungit eller åkt skidor i skog och mark har jag träffat människor som sagt detsamma. De som verkligen idrottar och är ute och rör på sig är många gånger människor som inte på något sätt behöver ekonomiska anslag. Detta var en lång inledning till ett mycket kort anförande i övrigt. Jag skall nämligen be att få yrka bifall till reservationen 4 av fru Diesen och mig. Vi har i denna reservation följt upp partiets förslag i motionen 1975/76:2016. Vi föreslår att alla frågor som rör anslagen till idrotten skall domsorganisatio behandlas av ett och samma departement. Mig förefaller det vara vettigt och praktiskt, och därför yrkar jag bifall till reservationen 4. Vi har även avgivit ett särskilt yttrande, nr 2, beträffande överförande till statens ungdomsråd av vissa uppgifter. Fru Mogård m.fl. har i en motion framfört tanken att dessa uppgifter borde ligga kvar hos skolöverstyrelsen. I propositionen ges ingen närmare motivering till ett överförande. Därför har vi i motionen framfört denna tanke. Men på grund av utredningar som gjorts inom utskottet och med hänsyn till upplysningar som inhämtats under hand har vi avstått från att reservera oss till förmån för motionen.

Herr talman! Till det utskottsbetänkande som vi nu behandlar har jag fogat ett särskilt yttrande om anvisande av medel till politiskt informationsarbete bland ungdomar: Jag instämmer i vad kulturutskottet anförde i sitt betänkande 1975:9, nämligen att det i och för sig finns skäl att ge de politiska ungdomsförbunden ett ekonomiskt stöd för sådan verksamhet. Intresset för information från de politiska ungdomsförbunden till olika delar av samhället ökar. Inte minst framtidens skola kommer att ställa stora krav på medverkan i undervisningen. På några platser i landet har försöksverksamhet redan kommit i gång. Något särskilt statsbidrag för denna informationsverksamhet finns inte, Kostnaderna kommer att delvis kunna täckas av medel ur statsbidrag till Timmar till förfogande, till Fri valt arbete och till Resurstimmar. Men som vi vet kommer dessa statsbidrag att vara hårt intecknade. Informationsverksamheten kommer att innebära en mycket stor uppgift för de politiska ungdomsförbunden. För att informationen skall bli meningsfull krävs det att ungdomsförbunden ges resurser både att förbereda sin medverkan noggrant och att ta fram material som komplement till vad man framför och för att lämna till ungdomarna. För att informationen dessutom skall bli objektiv måste samtliga politiska ungdomsförbund ges ckonomiska möjligheter att lämna likvärdig information. Hur resurserna skall fördelas och ställas till de politiska ungdomsförbundens förfogande är en angelägen fråga, som enligt min mening måste klarläggas innan man bestämmer sig för eu belopp. Därför kan jag inte yrka bifall till reservationen 2 om ett anslag på 2 milj.kr., utan jag yrkar på den punkten bifall tll utskottets förslag. När det gäller storleken av det lokala bidraget per sammankomst har målsättningen alltsedan 1971 varit 10 kr. Jag instämmer i den synpunkt som framförts i reservationen 5 och som också fröken Eliasson har framfört från denna talarstol. nämligen att beloppet redan budgetåret 1976/77 skall uppgå till 10 kr. per sammankomst och att den frågan alltså inte längre skall skjutas på framtiden.

Herr talman! Det finns i dag inga delade meningar om vikten av att fånga upp ungdomens intresse för olika organisatoriska verksamheter och att det måste ske redan vid ganska tidig ålder. Men då måste samhället på et bättre sätt än hittills ta ett större ansvar genom ekonomiska bidrag till de ungdomsorganisationer som med olika aktiviteter lockar ungdomen tull deltagande i sin verksamhet. Även om regeringen gått vänsterpartiet kommunisterna ett steg till mötes genom att förändra anslaget till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet till ett förslagsanslag, har den målsättning som beslutades 1971 på grundval av ungdomsrådets förslag inte fullföljts. Ungdomsrådets arbetsgrupp framhöll då att bidraget per sammankomst inte borde sättas lägre än det dåvarande genomsnittliga bidraget per fritidsgruppssammankomst och föreslog att bidraget skulle utgå med 10 kr. per sammankomst. Moltiveringarna för bidragsgivningen, som vpk ställt sig bakom, är minst lika aktuella i dag som 1971. Jag skall inte göra någon uppräkning av motiveringarna men vill understryka en viktig synpunkt som då framfördes, nämligen aut samhällsstödet inte skulle uppfattas som ett stöd till ungdomen och dess fritidssysselsättningar, utan som ett klart och entydigt stöd till organisationerna. Arbetsgruppen hävdade att det är en väsentlig samhällsuppgift att stimulera organisationerna och därmed den verksamhet som bedrivs bland ungdom. Samhällsstödet skall inte heter vara ett stöd till en viss form av verksamhet. All verksamhet skall i princip berättiga till bidrag. Jag tror det är en viktig princip att utbudet av organisatoriska aktiviteter blir så brett att man kan fånga upp flertalet av ungdomarna i alla åldrar. Bidraget måste också vara så stort att det stimulerar till skapandet av nya aktiviteter. samtidigt som det ger organisationerna en viss garanti för oberoende i förhållande till andra åsiktsriktningar och inte minst olika kommersiella intressen. Detta oberoende är nödvändigt om ungdomspolitiken skall syfta till att medvetandegöra ungdomen till engagemang för viktiga samhällsfrågor. utvecklandet av demokratin, förbättring av samhällsmiljön, Jämlikhetsfrågor etc.

Herr talman! Principerna för det statliga stödet till ungdomsorganisationernas centrala och lokala verksamhet har länge varit föremål för översyn och bearbetning för att stödet skall bli så effektivt och dessutom så rättvist som möjligt. Dessa principer har varje år diskuterats länge och ingående i kulturutskottet, och utskottet har också samrått med statens ungdomsråd. Det är alltså en fråga som varit föremål för intensiv behandling i utskottet, och detta visar också den vikt man där fäster vid ungdomsorganisationernas verksamhet. I propositionen för i år har anslagen föreslagits höjda med drygt 3 milj.kr. till det centrala och 4,5 milj.kr. till det lokala stödet, så att ungdomsorganisationerna skall kunna vidmakthålla och vidareutveckla sin verksamhet. Trots den föreslagna höjningen har centerpartiet en motion, där man önskar ytterligare höjningar. I motionens första att-sats begär man en generell höjning av det centrala stödets rörliga del med 3 kr. i varje intervall och föreslår till följd härav en ökning av anslagsposten med 500 000 kr. Det är emellertid I milj.kr. för litet.

Utskottsmajoriteten har här uttalat sig för vad som anförs i motionen och föreslår riksdagen att ge. regeringen till känna vad utskottet anfört i frågan. Vi från den socialdemokratiska gruppen i utskottet samt representanten för vpk har avgivit reservation mot detta. Det gäller reservationen 3. I propositionen och även i utskottsbetänkandet redogörs tämligen ingående för turerna i denna fråga, så jag har ingen anledning att göra någon längre utläggning här. Låt mig bara peka på några enkla fakta: En översyn pågår inom utbildningsdepartementet. Den pågick under hela fjolåret. Kontakter har i detta sammanhang tagits med ungdomsorganisationer och med Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Inom dessa båda organisationer pågår också utredningsarbete rörande bidragsgivningen till ungdomsorganisationerna från kommunerna resp. landstingen. I mo tionen åberopas ett riksdagsbeslut från år 1972. Vid det tillfället fanns alltså inte Kommunförbundets promemoria, och då hade heller inte nya bidragsregler utformats för den centrala verksamheten. Vidare var då det lokala aktivitetsstödet uppdelat i två potter, en för idrott och en för övriga organisationer. Läget var alltså ett helt annat vid tiden för riksdagsbeslutet än det är i dag. Kravet på ”översyn” drevs också här i riksdagen förra hösten. Då gällde det idrottsanslagen. Men det kravet hade inte förankring i idrottsrörelsen, och något krav på allmän översyn har nu heller inte framförts från ungdomsorganisationerna. Däremot finns det naturligtvis alltid krav på anpassningar av bidragen till vissa förhållanden, t.ex. att deltagare i öppen verksamhet skall godtas som ”statsbidragsberättigade” medlemmar och att nya organisationer skall godkännas för statsbidrag. Sådana frågor bör väl prövas av allsidigt sammansatta grupper, och det är då lämpligt att statens ungdomsråd blir myndighet för anslagen. Där finns ju olika parter företrädda. Anslagen till handikapporganisationer och till Pingströrelsens ungdomsverksamhet har utformats i nära kontakt med de berörda organisationerna. Detta är ytterligare ett par exempel på det fortgående översynsarbetet. I propositionen 1975/76:39 anmäls att en översyn skall ske av bidragen till ungdomsverksamhet. Bl. a. anförs där att verksamheten bland äldre föreningsungdomar bedrivs på helt andra villkor än vad som gäller för de yngres aktiviteter. Den skulle troligen främjas av att samhällsstödet vore utformat på ett annat sätt. I det sammanhanget kan påpekas —- i anslutning till vad som förut sagts om särskilt bidrag till politiskt informationsarbete bland ungdom -— att de politiska ungdomsorganisationerna självfallet kommer att beröras av just denna översyn. Jag yrkar alltså avslag på utskottets skrivning i denna del och bifall till reservationen 3.

Anledningen är att man vill att beloppet per sammankomst skall garanteras till 10 kr. I propositionen förutsätts att detta belopp skall höjas nästkommande budgetår, och det har redan i det nuvarande förslaget höjts från något över 8 kr. till 9 kr. Utskottsmajoriteten har uttalat sin tillfredsställelse över denna målsättning i propositionen och godtagit förslaget om totalt 38 milj.kr. f.n. Vi är i utskottet mycket sam domsorganisatio stämmiga när det gäller vikten och nödvändigheten av att vi har fungerande ungdomsorganisationer. Inom parentes vill jag säga att det också är viktigt att de får arbeta på sina egna villkor och under stor frihet. Men i utskottet borde vi väl då vara mer samstämmiga också när det gäller det gemensamma ansvaret för samhällsekonomin och för de prioriteringar som ständigt måste göras. Vi har en statsbudget att hålla oss inom. Man tycker kanske att även de övriga partierna borde ha ansvarskänsla och insikt om den nödvändiga stramhet som vi har att iaktta i rådande ekonomiska läge. Jag yrkar bifall till vad utskottet hemställt och avslag på reservationen 5. Herr talman! Jag yrkar alltså avslag på reservationerna 1, 2, 4 och 5 och bifall till utskottets förslag i alla delar utom när det gäller en översyn av samhällets totala stöd till den inom olika organisationer bedrivna ungdomsverksamheten, där jag yrkar bifall till reservationen nr 3.
Herr talman! Fru Johansson i Uddevalla talade om ansvarskänsla. Från centerns sida menar vi att när nu riksdagen för fem år sedan slog fast vissa principer för det lokala aktivitetsstödet skall inte statsmakterna försöka smita från sitt ansvar och vältra över kostnaderna på organisationerna och kommunerna. I praktiken har ju många kommuner tvingats gå in med ett betydligt ökat stöd för att fylla igen de luckor som har uppstått. Målsättningen var klart uttalad 1971: 10 kr.. och i den mån pengarna inte räckte till skulle det ske en viss nedtrappning. Det kan väl konstateras att tyvärr har det brustit betydligt i ambition hos socialdemokrater och moderater, och därför har vi inte lyckats få majoritet i utskott och kammare för att stödet skulle få den omfattning som riksdagen beslöt 1971. Fru Johansson lämnade den uppgiften om det centrala stödet att det i själva verket skulle bli fråga om större kostnader än vad vi har räknat med. Jag känner inte till de uppgifterna. Vi har i vår motion och i vår skrivning i reservationen byggt på då tillgängligt siffermaterial. Det är möjligt att det har framkommit nya uppgifter, men då påverkas väl anslaget i stort, så jag tror inte alt det är någonting som berör enbart reservationen i så fall. Sedan till den viktigaste frågan, nämligen samordningen. Jag vill först understryka att det intensiva arbetet i utskottet under årens lopp visar att det brister på det området. När fru Johansson pekar på att en lång rad turer finns redovisade i propositionen, så kan jag väl hålla med om det. Regeringen har inte till fullo följt upp de riksdagsbestut som fattades 1973 och 1975. I själva verket är ju den skrivning som finns i årets budgetproposition en polemik mot det riksdagsbeslut vi i all enighet kom fram till 1975. Det är inte i enlighet med riksdagens beslut att man bedriver ett översynsarbete som hittills inom utbildningsdepartementet. Sedan vill jag peka på att den beskrivning som man här försöker ge av en omfattande kontakt med organisationer. med Kommunförbundet och med Landstingsförbundet, inte ses som en rättvisande beskrivning av de parter som här är berörda. Jag har tagit kontakt med organisationer och myndigheter och fått klart för mig att man finner propositionens beskrivning ganska missvisande. Det är alltså angeläget att riksdagen än en gång uttalar att här bör det ske en översyn på det sätt som riksdagen har begärt.
Herr talman! Man smiter inte ifrån ansvaret. Anslaget är höjt i år, och det är aviserat en höjning till nästkommande år. Man tar alltså ansvaret för de pengar som man har utlovat. Och då är det inte heller spikat till 10 kr. nästa år, men det kommer att bli minst det beloppet. Centern har föreslagit en halv miljon, men i realiteten skulle det krävas en och en halv miljon enligt de uppgifter jag har från departementet, och vi kan väl räkna med att det är aktuella siffror. Det måste alltså ha varit en felräkning från början.
Herr talman! Som kommentar till den sista frågan vill jag bara säga att när vi debatterade den i utskottet framfördes det inga invändningar från vare sig fru Johansson i Uddevalla eller någon annan i utskottet. Nu sade fru Johansson att man smiter inte ifrån sitt ansvar om man ökar på anslaget till det lokala aktivitetsstödet. Jo, det gör man, fru Johansson. Riksdagen beslöt 1971 att införa ett lokalt aktivitetsstöd, där bidraget skulle utgå med 10 kr. per sammankomst. Det skulle alltså vara aktivitetsstimulerande. Och det är väl klart att om aktiviteterna ökar, så intensifieras också ungdomsarbetet ute i kommunerna, och då ankommer det på riksdag och regering, som har fastlagt riktlinjerna för detta stöd, att ta sin del av ansvaret, inte lasta över det på organisationer och kommuner. Det är det vi vill understryka. Vi finner det väsentligt att vi åtminstone uppfyller den bidragsnivå som vi i full enighet slog fast 1971.

Herr talman! Dagens tekniskt utvecklade och framför allt föränderliga samhälle ställer allt större krav på människorna. Inte minst ställs krav på enskilda individers anpassning till varandra och till de snabba förändringarna i social och fysisk miljö. Alla dessa tekniska resurser som skapats måste anpassas till människorna, så att de på bästa sätt påverkar levnadsmiljöerna. Här måste det ständigt ställas krav på samarbete mellan forskare, tekniker, sociologer, samhällsplanerare och samhällets beslutsfattare på olika nivåer. Ungdomen är en grupp som är alldeles särskilt utsatt för det föränderliga samhället och de missgrepp i planeringen som skett och sker. De unga saknar föräldragenerationens erfarenheter. De hamnar i en miljö som är planerad av andra människor med kanske helt annorlunda och ibland motstridiga värderingar. Så uppstår det konfliktsituationer mellan de unga å ena sidan och samhället och föräldragenerationen å den andra, och så får vi vad vi kallar ungdomsproblem. I vårt land satsas det kanske mer på ungdomen än i något annat land. Många områden kunde här nämnas, där samhället gör stora insatser och domsorganisatio där vi är ett föredöme för många andra länder.

Därför vill jag i några minuter kort beröra dessa och bl.a. tala. om det arbete som statens ungdomsråd utfört på detta viktiga område.

Referensgruppen presenterade också en plan för kartläggningsarbetets bedrivande.

Detta fick till följd att den av referensgruppen föreslagna tidsplanen avseende kartläggningsarbetets genomförande inte kunde hållas. Arbetet fortskred dock i begränsad omfattning under hela året. Bl. a. gjordes fortsatta materialinsamlingar och bearbetningar. Rådet har härigenom insamlat material omfattande ca 1000 titlar på böcker, utredningar, rapporter och tidningsartiklar, omspännande åren 1969-1974. Materialet belyser på olika sätt ungdomens situation i samhället med speciell tonvikt lagd på upplevelser av fritidsmiljön. Tack vare omdisponering av resurser har rådet dels kunnat fortsätta insamlingen av material framför allt från universitet och högskolor. dels färdigställt en första version av kartläggningen. Denna publikation kom i början av maj i år. Den heter Forskning i ungdomsfrågor och har fått ett mycket positivt mottagande ute på fältet. Beställningar har strömmat in, så att första upplagan om 1 500 exemplar: efter mindre än två veckor är i det närmaste fulltecknad. Detta säger också något om hur stort behovet är på detta område. En angelägen fråga just nu är hur det genomförda kartläggningsarbetet skall marknadsföras och vilka användningsområden som dokumentationen kan tillgodose.

Genom att på detta sätt samla andras uppfattning och erfarenheter av ungdomens situation i samhället har man fått ett brett material för utbildnings och konferensverksamhet samt eventuellt förslag på arbetsmetoder och tillvägagångssätt för att lösa problem och bedriva verksamhet på central, regional och lokal nivå. Kartläggningen bör också komma till stor användning i den primärkommunala verksamheten, då praktiskt taget alla delar av kommunernas verksamhet berör ungdomen och dess uppväxtvillkor. Kommunerna framställer egna utredningar, som påfallande ofta belyser allmänna problem och behov hos ungdomen, bl.a. beträffande fritidsutnyttjande.

Inom universitet, högskolor och andra forskningsinstitutioner pågår ett ständigt forskningsarbete rörande ungdomens situation i samhället. För dessa kan kartläggningen fungera som en värdefull referensförteckning över ett omfattande studieområde. En viktig målgrupp för kartläggningen är massmedia. Massmedias roll som åsiktsförmedlare och attitydbildare till och om ungdomen är allmänt känd. Den bild av ungdomens situation i samhället som ges av det genom kartläggningen insamlade materialet bör ha ett självklart intresse för människor som i olika media behandlar ungdomsgrupperna. Slutligen kommer biblioteken att få stor nytta av den sammanställning som ungdomsrådet utarbetat. Särskilt värdefull torde systematiseringen av den tidigare ”dolda” informationen vara för biblioteken som därmed får ökade möjligheter att erbjuda allmänheten service. Kartläggningen utgör ett viktigt komplement till de övriga bibliografiska översikter som finns i ett bibliotek. En minst lika angelägen fråga som att marknadsföra den nu aktuella dokumentationen är att diskutera hur man skall åstadkomma uppföljning och kontinuitet i arbetet. Det arbete ungdomsrådet hittills bedrivit har skett med mycket begränsade medel och har på intet sätt kunnat prioriteras gentemot andra uppgifter rådet har. För att kartläggningen skall bli meningsfull måste med andra ord en uppföljning ske. En resursförstärkning är härigenom ofrånkomlig, och det lämpliga vore att rådet fick speciella resurser för att fortsätta detta arbete. I anslutning till det sistnämnda vill jag avslutningsvis rikta en vädjan till statsrådet Hjelm-Wallén att inte glömma bort ungdomsforskningsfrågorna. Jag vet att det är många viktiga frågor som skall ha tid, intresse, personella och ekonomiska resurser m.m. När statens ungdomsråd i sitt viktiga arbete äskar medel för ungdomsforskningsfrågorna så vädjar jag om förståelse och generös behandling av denna begäran.

Herr talman! Jag är glad över att riksdagen i dag kan ena sig om en syn på ungdomsorganisationerna som i långa stycken utgår från deras egen värld och betraktar deras arbete som en viktig komponent i ett demokratiskt samhälle. Jag är naturligtvis också tacksam för de vackra ord som har sagts om statens ungdomsråds verksamhet. Jag vill till herr Eriksson i Ulfsbyn beträffande kartläggningsarbetet bara säga att man inom ungdomsrådet har ambitionen att fortsätta och fullfölja det arbete som pågår. Det kommer också till uttryck i utskottets skrivning, där det heter att utskottet ”utgår från att ungdomsrådet tar erforderliga initiativ för att få klarlagt hur detta fullföljande lämpligast skall ske och anser det därför inte erforderligt att riksdagen hos regeringen hemställer om riktlinjer för det fortsatta arbetet med ungdomsforskningen”. Men det är ett av de tidigare anförandena som har gjort mig litet grand förvånad och kanske också en smula besviken, nämligen inledningen av herr Nilssons i Agnäs anförande. Han uttryckte där såvitt jag förstår för det första allmänt betänkligheter mot att man ger stöd till organisationerna. Han sade att ordet ”stöd” används i alltför stor utsträckning. Han sade för det andra att det var mer fart på idrottsungdomen och ungdomen i allmänhet förr i tiden. Vi riktigt hör ekot från det förgångna i kammaren när han uttalar de orden. Sedan tillägger han att vi skulle behöva en annan anda. | Jag tror inte att någon i kammaren med fog kan påstå att ungdom i dag skulle vara sämre än ungdomen förr i tiden eller att det skulle ha varit mera fart på ungdomen då än vad det är i dag. Men däremot — och det är en helt annan sak — förändras villkoren för föreningslivet ständigt, både när det gäller idrotten och när det gäller ungdomsorganisationerna i allmänhet. En av de viktigaste komponenterna i de förändrade villkoren är de utbredda kommersiella krafterna i samhället, dvs. de privata vinstintressena, som herr Nilsson i Agnäs och moderata samlingspartiet i andra sammanhang försöker värna om. Jag tror att jag kan göra mig till tolk för vad många olika ungdomsorganisationer anser om dessa och säga att de ser kommersialismen som ett av de största hoten mot ungdomen. Därför är det sett ur både allmän kulturpolitisk synpunkt och ur allmän ungdomspolitisk synpunkt oerhört viktigt att få en mera exakt kartläggning av den inverkan på de unga människorna som kommersialismens utbredning kan ha. Det är också ungdomsrådets ambition att ta upp den frågan till diskussion.

Det har på en rad områden genomförts en översyn som ligger helt i linje med de krav som vi förde fram i motionen, och det har också på avgörande punkter skeu förändringar i ungdomspolitiken sedan riksdagen gjorde sitt uttalande. Jag kan peka på några exempel: Åldersgränsen för det centrala och det lokala stödet har sänkts. Inom Svenska kommuntörbundet har gjorts en kartläggning av anslagen till ungdomsorganisationerna. Från ungdomsvårdens sida har initiativ tagits — vilket också har accepterats i propositionen och även förutsätts bli accepterat av riksdagen -— till en kartläggning av ungdomspolitiken lokalt i kommunerna. Det är självklart domsorganisatio att denna undersökning genomförs i samråd med Kommunförbundet. Det kommer också - i anledning av SIA propositionen — att företas en översyn av åldersgränserna över huvud taget. Jag vill här tillägga att vi när vi väckte motionen hade anledning att fundera över det lokala stödet och om det över huvud taget kunde anses motiverat att ha kvar ett statligt stöd direkt till de lokala organisationerna. Efter riksdagens beställning hos regeringen tog regeringen erforderliga kontakter med ungdomsorganisationerna och var beredd att genomföra en ändring på den punkten. Ungdomsorganisationerna tyckte emellertid samfällt att det lokala stödet fungerade bra och att principen för det lokala stödet därför borde få vara kvar. Därmed föll alltså en stor del av den diskussionen. En annan sak som gäller samordningen av ungdomspolitiken är att flera olika statliga organ handlägger frågor som berör samma områden. Genom årets budgetproposition har vi fått till stånd en förändring på den punkten — fortfarande dock under förutsättning att riksdagen bifaller utskottets förslag —- nämligen att huvudmannaskapet för stödet skall föras över till statens ungdomsråd. Detta tror jag är positivt och någonting som kan verka förbättrande för politiken gentemot ungdomsorganisationerna. Låt mig med detta säga att jag är beredd att yrka bifall till reservationen Jag vill bara kort kommentera reservationen 2 från centerpartiet, eftersom fröken Eliasson tog upp den i sitt anförande. Hon sade att statens ungdomsråd har krävt att man skall genomföra ett sådant här stöd till de politiska organisationerna. Det är riktigt så till vida att i samband med utredning om det centrala stödet förde man från utredningens sida fram krav på ett stöd på 2 milj.kr. till de politiska ungdomsorganisationerna, vilket också har rönt en ganska god behandling i remissinstanserna. Om jag inte minns fel var det bara Fria moderata studentförbundet och Moderata ungdomsförbundet som direkt yrkat avslag på detta förslag. Men det är en väsentlig och avgörande skillnad mellan det förslag som ungdomsrådet förde fram och det som framförs i centerreservationen. I denna reservation föreslås nämligen att man vid fördelning av stödet skall utgå från medlemsantalet i resp. politiska ungdomsorganisationer. Skätet till att vi från ungdomsrådet vid den tidpunkten inte ansåg att man borde utgå från medlemsantalet utan att stödet skulle fördelas efter partistödsprincipen är just att det är viktigare än någonsin att de politiska ungdomsorganisationerna kan jobbaaktivt och effektivti som vi uttrycker det, ett demokratiskt samhälle. De har till uppgift att i stor utsträckning kanalisera politiska opinioner. Vi har sänkt rösträttsåldern, organisationerna skall in i skolorna, osv. Just denna rent politiska motivering gör det också naturligt att man kopplar bidraget till samma princip som partistödet. Att man skall kunna ge ett speciellt anslag till de politiska ungdomsförbunden blev dessutom klart uttalat från riksdagens sida. när man accepterade ungdomspropositionen förra året. Där har man i allmänna ordalag principiellt ställt sig bakom ett sådant här stöd. Men som vi känner till hade man av ekonomiska skäl vid den tidpunkten inte möjlighet att bifalla
Herr talman! Jag har stor sympati för herr Gustavsson i Nässjö som riksdagsman, och jag tycker det är ledsamt att han tog åt sig på ett nästan stingsligt sätt. Det är några få saker jag vill säga. Jag menar inte — och sade inte heller — att det var sämre ungdom i dag, utan jag sade tvärtom att vi har en svårare situation i dag. Det är vi alla överens om. Om jag nu skall vara riktigt positiv mot herr Gustavsson och hans parti skulle jag vilja uttrycka det så att det har blivit vissa negativa verkningar av det myckna goda som herr Gustavssons parti har utfört i vårt land. Vi har fått det mycket bekvämare och bättre. Herr Gustavsson kan ju ta åt sig och säga att det är hans parti som har åstadkommit det. Men så har allt detta kommit som har gjort att människor är mera passiva, att det är större svårigheter för dem att uppleva det som vi upplevde när vi var unga. Det är inte så att jag står och mörkmålar, utan det är helt enkelt så ställt, inte bara i Sverige utan också i andra länder. Vi har stora problem här. Så kommer detta anslag, som vi alltså inte ville pruta eller ta bort. Men jag har frågat mig om vi har misslyckats på ett väsentligt område, nämligen när det gäller att få utdelning av detta i aktivitet, rörelse, hilsa. Det var privata funderingar — jag sade det mycket tydligt — och jag är glad om jag blir motsagd, särskilt om man kan bevisa att jag har fel. Jag skulle gärna vilja se att det vore mycket bra ställt. Jag ville bara fråga om herr Gustavsson har något bevis för att jag och mitt parti värnar om kommersialiseringen, eller hur han uttryckte det. Jag har svårt att tro att han kan bevisa detta. Det är alltså något som han kastade ur sig litet obetänksamt, och jag hoppas att han tar tillbaka det. Nu har jag just i min hand Naturvårdsverkets årsbok 1975, som jag har fått i dag. Där finner jag på s. 43 en intressant redovisning av svenska folkets friluftsvanor: | ”Fritidssektorns andel av de totala kommunala kostnaderna har ökat från en procent 1960 till drygt tre procent 1975. Den kommunala satsningen på idrott och friluftsliv uppgår till omkring 700 miljoner kronor per år. Staten bidrar årligen med totalt ca 170 miljoner kronor, varav 75 går tull anläggningar av olika slag.” Detta är mycket bra. Men jag tänker: Med alla dessa pengar, genom hela denna satsning — skulle vi inte kunna hitta någon möjlighet att få människorna bort från TV-rutan och från att sitta som åhörare och heja? Skulle vi inte kunna få ut dem, kunna få dem att jobba och verkligen uppleva någonting av den glädje som jag menar att man mötte bland minniskor i mycket större utsträckning när jag var ung? Skulle vi inte kunna få dem att vara litet mera i gång, utan tanke på att det skall vara så märkvärdigt ordnat och så märkvärdiga anläggningar, även om jag vet att dessa anläggningar behövs? Jag skulle alltså önska att herr Gustavsson i Nässjö och andra i ungdomsrådet lyckades få i gång en utveckling i den här rikt domsorganisatio ningen. Och att jag använde ordet ”anda” berodde på att jag inte fann något uttryck som var bättre. Jag hoppas att herr Gustavsson i Nässjö förstår mig när jag säger att det är någonting i tiden som här arbetar emot oss, hur vi än satsar.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse hur varmt herr Gustavsson 1 Nässjö talade om behovet av stöd till de politiska ungdomsorganisationerna för deras informationsarbete. Jag uppfattar väl hans inlägg närmast som en förtäckt kritik mot att man från socialdemokratiskt håll och från regeringshåll ännu inte lagt fram något förslag på den här punkten. Men jag vågar kanske räkna med att Åke Gustavsson kommer att hjälpa oss i arbetet au få fram eu stöd till ungdomsförbunden. Det är ju väldigt viktigt . att man kan få en öppnare skola också i detta avseende och att organisationerna får hjälp att komma ut med sin information. Herr Gustavssons inlägg inrymde en lång rad påpekanden om hur man på olika håll har tagit initiativ för att kartlägga och komma till rätta med de brister som i dag finns när det gäller det totala stödet till ungdomsorganisationerna. Han hänvisade till Kommunförbundet och statens ungdomsråd m.fl. Jag noterar att han inte hänvisade till departementet, och det är påfallande att man pekar på andra när man från regeringshåll har svikit och inte fullföljt de beslut vi fattade 1973 och 1975. Det är klart att en del av problemen har lösts. Det har bl.a. blivit bättre med det lokala aktivitetsstödet, inte minst tack vare de stora ansträngningar vi inom centern gjort på det området. Vi har verkligen fått arbeta för att få igenom ett förslagsanslag exempelvis. Men det finns andra problem. Jag pekade på dem i mitt första inlägg, t.ex. de öronmärkta: pengarna. Och man anser fortfarande på många håll att det behövs åtgärder för att förenkla bidragsgivningen och för att få till stånd en bättre samordning mellan alla de parter som är inblandade. Det finns också. som jag sade i mitt första inlägg, redovisat i propositionen att bidragsstandarden kan variera mycket starkt. Är inte det då ett problem och ett problem som man bör försöka tackla på en mer samlad front? Jag ser även statens ungdomsråds aktivitet här som ett tecken på att det är ett väl dokumenterat behov av en bättre samordning. Avslutningsvis vill jag bara säga, herr talman. att det var intressant att höra polemiken mellan herr Nilsson i Agnäs och herr Gustavsson i Nässjö. Jag tillåter mig konstatera att trots de meningsskiljaktigheter som tycks finnas mellan dessa herrar står man ändå på samma plattform när det gäller ambitionsnivån för det lokala aktivitetsstödet och hur man vill bära det ansvar som riksdagen påtog sig 1971, när riksdagen slog fast de nya riktlinjerna för det lokala aktivitersstödet.
Herr talman! Det är en ganska enkel debatteknik att plocka ut en del av detta stora komplex och därmed försöka ge åhörarna intrycket att det råder enighet om ungdomspolitikens utformning på anslagssidan och i andra avseenden. Det som vi nu diskuterar är en särskild fråga. Däremot vill jag påstå att inte minst genom aktiviteter från såväl statens ungdomsråd — alltså ett statligt organ —- som den socialdemokratiska regeringen har vi fått kraftiga uppräkningar av bidragen över huvud taget. Och låt mig, herr talman. börja med att i detta sammanhang säga några ord till fröken Eliasson om bidragsutformningen. Vad jag sade här var inte någon förtäckt kritik mot regeringen för att den inte skulle ha gjort någonting. Jag hänvisade tvärtom till att man haft överläggningar och diskussioner med ungdomsorganisationerna om hur bidragen skulle vara utformade, inte minst det lokala stödet. Fröken Eliasson säger att hon tycker att det är bra att det sker någonting inom Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Jag bedömer att de kan jobba lika aktivt med dessa frågor som regeringen när det gäller kommunernas ansvarsområde och när det gilller landstingens ansvarsområde. Åtminstone så länge det finns en socialdemokratisk majoritet i såväl Kommunförbundet som Landstingsförbundet kommer de säkert att intensivt bevaka denna fråga. Jag blir alltmer förbryllad över inläggen från herr Nilsson i Agnäs. Han frågar sig: Får vi verkligen fler aktiviteter, blir det verkligen bättre. med ett statligt stöd? Om man har uppfattningen att så inte är fallet, skall man naturligtvis inte ge ett öre till organisationerna. Då skall man 1 stället skära bort hela anslaget. Sedan frågade herr Nilsson i Agnäs: Hur kan Åke Gustavsson påstå att vi värnar om kommersialismen? Försök leda i bevis att vi skulle göra det! Ja, det är inte särskilt svårt att bevisa det. Moderata samlingspartiet är det parti som har de tätaste förbindelserna med de privata storföretagen här i landet. Vad som är oroande, inte minst när det gäller föreningslivet, är de kommersiella, privata vinstintressen som i ökad utsträckning gör sig gällande för att exploatera unga människor, därför att de uppfattas som en köpstark grupp av marknadsförarna inom den privata företagsamheten. Ingen skulle vara mer tacksam än jag om herr Nilsson i Agnäs i sitt nästa anförande sade att moderata samlingspartiet är berett att motverka kommersialismen, de privata vinstintressena. Kan man få en sådan deklaration från herr Nilsson i Agnäs kan vi säkert vara överens i långa stycken. Till sist sade herr Nilsson i Agnäs att det är någonting I tiden som arbetar emot vad vi satsar på. Det i tiden som arbetar emot detta är utbredningen av de kommersiella vinstintressena.

Herr talman! Bara några ord om kravet på översyn av samhällets totala stöd till den inom olika ungdomsorganisationer bedrivna ungdomsverksamheten. domsorganisatio Det här är ett krav som restes redan 1973. Som har framgått av debatten är det en gammal bekant fråga för mig. Av sättet att föra den här debatten verkar det som om fröken Eliasson ser på saken som om tiden hade stått stilla sedan 1973. Det går inte att i dag använda synpunkter som remissinstanserna avgav 1973. Självfallet måste man i så fall tillfråga dem: Vad skulle ni ha sagt i-dag? Det borde ha framgått att mycket har förändrats sedan 1973. Det är väl ändå dagens situation när det gäller bidragsgivningen till ungdomsorganisationerna som kravet om översyn avser och inte 1973 års situation? Jag skall inte räkna upp vad som har förändrats sedan dess — det har mina partivänner här redan gjort. Både lokalt och centralt har det hänt en hel del. Och visst är regeringen och departementet inblandade i det. Vi har haft en sakkunnig tillkallad för att hjälpa till med översynsarbetet. Så sent som i fjol ändrade vi det centrala stödet, och nu föreslås förändringar i det lokala stödet, helt i linje med vad ungdomsorganisationerna önskar. Regeringen och departementet styr emellertid inte Svenska kommunförbundet eller Svenska landstingsförbundet, fröken Eliasson. Det är inte ens så att kommunförbunden, vare sig det primärkommunala eller det sekundärkommunala, styr enskilda kommuner eller landsting. Det är en mycket underlig uppfattning om ansvarsfördelningen mellan statliga och kommunala organ. Fröken Eliasson framställer det som om departementet inte hade handlat därvidlag. Hon menar alltså att allt detta måste centralstyras. Det är ett intressant uttalande av en representant för det parti som i andra sammanhang brukar tala om sig som ett decentraliseringsparti. Det finns flera skäl till att jag inte förstår kravet på översyn av bidragsformerna just nu, även om tidigare många skäl talade för det kravet. För det första är det centrala bidragssystemet mycket färskt, och vi måste invänta erfarenheter av hur det har utfallit innan vi på nytt kan utreda det. För det andra förklarar sig organisationerna i dag vilja ha kvar och utveckla den bidragsordning som finns för det lokala aktivitetsstödet. För det tredje är utredningar på gång beträffande såväl det primärkommunala som det landstingskommunala stödet. Jag skulle vilja ha dimmorna skingrade här: Vilka frågor är det egentligen som ligger till grund för utredningskravet? Vilka resultat skulle man kunna komma till i en utredning? Det är ganska meningslöst att ställa allmänna krav på utredningar om man inte talar om vad som skall lösas med dem. Från socialdemokratiskt håll menar vi att tiden snarare är kommen för handling än för fortsatt utredande. Här behövs lokalt i varje kommun ett handfast planeringsarbete inför allt det nya som väntar, inte minst STA reformen. Det gäller de kommunala förvaltningarna, skolan och fritidshemmen. Och det gäller både de förtroendevalda och tjänstemännen. De måste skaffa sig beredskap för ett konkret samarbete med organisationerna. Jag vet att det förekommer mycket förberedelsearbete inom organisationerna, men nu måste också vi som är politiskt verksamma se till att vi på alla nivåer svarar upp mot det förberedelsearbetet. Det måste alltså vara ett handfast, verklighetsnära planeringsarbete. Det är det vi skall syssla med i stället för med utredningar som de borgerliga talar om i sina luddiga krav.
Herr talman! Det är för kort tid för så stora frågor som plötsligt kommer upp. Herr Gustavsson i Nässjö frågar om man inte helt skall ta bort anslagen om man tycker att de inte har givit den utdelning som man hade hoppats. När jag har ställt frågan om vi har lyckats har jag inte lagt ett anklagande finger på någon särskild utan på oss alla, vi som står bakom förbättringarna av anslaget — det som man kallar för stöd. Jag tycker att ordet ”stöd” mest har att göra med sådana som är mycket skadade, men vi kan använda ordet här — det är väl riktigt på ett sätt. Vi vill vid all statlig verksamhet ha så stor utdelning som möjligt, så också på det här området. Det är därför som jag och många som jag har pratat med har funderat över om vi har utvecklat de rätta metoderna. Jag önskar verkligen statens ungdomsråd och andra som jobbar med detta lycka till med att aktivisera människorna så att de får glädje och utdelning av pengarna. Herr Gustavsson talade om idealitet. Jag menar att den nog var större förr, åtminstone i den bemärkelsen att alla jobbade inom idrotten utan betalning. Jag har själv varit med i ungdomsverksamhet både som deltagare och som ledare inom kristna organisationer. Jag har en övertygelse av att man jobbade i stort sett helt utan tanke på pengarna. Jag tror inte att det har blivit någon förbättring där, även om jag är medveten om att ett stort antal människor jobbar otroligt mycket för idrotten också nu. Men det är inte de som lägger beslag på våra anslag. När herr Gustasson i Nässjö sedan talar om sambandet mellan moderaterna och de kommersiella krafterna i sammanhanget och när han därvid säger att det är de privata vinstintressena som är anledningen till det onda, då tycker jag att han talar smalspårigt och enkelt. Herr Gustavsson har alltså lösningen på problemet klar för sig: Om vi kan få bort detta, då blir det bättre. Men han menar väl då inte att moderaterna stöder t.ex. nöjesindustrin eller andra som arbetar med utbudet för ungdomen när det gäller deras fritid? Och vad vi skall stoppa när det gäller marknadsföringen har jag väldigt svårt att förstå. Jag vet inte vad herr Gustavsson egentligen syftar till, men tillåt mig leka med tanken att vi skulle vilja stoppa marknadsföringen av bilar — man ju blir litet försoffad när man sitter i bilen jämfört med när man trampar cykel eller gör något annat. Vi kan ju inte tänka för andra och bestämma vad de skall köpa eller göra. Enligt min mening gäller det att hjälpa ungdomsorganisationerna och de som är ansvariga för hur anslagen skall användas att finna attraktiva saker att erbjuda ungdomen. saker som verkligen ger utbyte åt både dem som deltar i verksamheten och samhället i stort. Herr Gustavsson i Nässjö föreslog alltså en lösning av problemen genom ett avskaffande av kommersialiseringen, och han sade att om jag anslöt mig till detta skulle han hälsa det med tillfredsställelse. Jag tror emellertid att man tar alltför lätt på problemen om man tänker som herr Gustavsson, och jag tror också att han innerst inne vet att vi alla är emot de krafter domsorganisatio som här är nedbrytande i verklig mening. Men det går inte bara att stå här i riksdagen och säga att vi skall införa en lagstiftning som hindrar att unga människor erbjuds saker som är nedbrytande eller försoffande och som motverkar våra ansträngningar på andra områden.
Herr talman! Det som statsrådet Hjelm-Wallén nyss sade var ganska märkligt att lyssna till. Det äri själva verket en argumentation mot den ståndpunkt som statsrådet intog för bara två tre år sedan. Det är klart att ganska mycket har hänt på skilda punkter, men det grundläggande behovet av en samordning kvarstår. Jag har i mina inlägg i dag pekat på den skiftande bidragsstandarden, relationer mellan öronmärkta pengar och centralt stöd osv. Våra uttalanden i frågan och att vi vidhåller utredningskravet innebär förvisso inte att allt skall centralstyras, och att departement och regering skall styras av Kommunförbundet. Vi har aldrig följt sådana tankegångar. Vi har inte heller på något sätt givit uttryck åt det i motioner 1973. Låt mig bara få peka på att Kommunförbundets fritidsdelegation alldeles nyligen klart har sagt att det i dag behövs en samordning. Man säger att statens bidrag till ungdomsorganisationernas verksamhet måste få en sådan utformning att en samordning underlättas mellan dessa bidrag och landstingens och kommunernas bidrag. Det är alltså helt klart att man i dag på olika håll fortfarande anser att det behövs en samlad översyn, men det är också uppenbart att man tvingas till egna initiativ när nu regeringen inte vill villfara vad riksdagen flera gångar har begärt. Statsrådet Hjelm-Wallén säger att det nu är dags för handling, och vi delar den uppfattningen. Vi menar att det är dags för handling från regeringens sida, så att de gamla kraven verkligen kan tillgodoses.
Herr talman! Jag vill vända mig emot två uttalanden som fröken Eliasson gjorde i sitt anförande. Dei ena var att hon anförde argument från remissinstanser år 1973 som om de gällde i dag. Det har ju hänt så mycket när det gäller dessa ärenden, och det borde fröken Eliasson känna till eftersom hon suttit med och behandlat dem i kulturutskottet. Det andra var att hon säger att departementet inte har gjort någonting, och att hon i det sammanhanget hänvisar till att ingenting har hänt hos Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Det är alldeles självklart att dessa förbund sköter sin politik själva, men vi har haft kontakter och överläggningar med dem för att få en samordning och för att få veta vilken ståndpunkt de olika organ som sysslar med detta har. Departementet har haft sådana kontakter med såväl Kommunförbundet som andra myndigheter och organisationer som har hand om dessa frågor. Det finns en hel del samordningsproblem. men jag menar att vi har ett gott grepp över dem nu, och det har vi tillsammans med dem som jobbar på detta område. Det här aktuella kravet på utredning framförs inte ens inom organisationslivet självt.
Herr talman! Det har hävdats här i debatten och även i propositionen, att man har tagit initiativ till kontakter och överläggningar från departementets sida. Jag har för min del tagit kontakt på olika håll och försökt kartlägga vilken omfattning dessa kontakter har haft. Den information som jag hittills har fått visar att det är fråga om högst sporadiska kontakter på kansliplanet. Det var inte vad riksdagen begärde 1973. Riksdagen sade att den ville ha en skyndsam översyn och att i översynsarbetet skulle delta företrädare för bidragsmottagande organisationer och för bidragsgivare såsom kommuner, landsting och stat. Denna begäran från riksdagens sida har inte villfarits, när man gått till väga på detta sätt. Statsrådet frågar: Vilka resultat skulle man komma fram till, om man nu gjorde en sådan här mer samlad översyn? Den frågan kan jag inte svara på. Men det är helt klart att man från olika organisationers och myndigheters sida fortfarande vill ha en sådan samlad översyn. Jag menar därför att det är mer berättigat att statsrådet riktar den frågan inte till mig utan till de organisationerna och de myndigheterna, för där är man intresserad av överläggningar. Man anser att regeringen har hanterat denna fråga alltför slapphänt.
Herr talman! Vi har haft en mängd kontakter med organisationer och myndigheter. Det här kravet har inte framkommit vid dessa kontakter. Det är alldeles självklart att om situationen vore densamma i dag som den var 1973, skulle jag ha samma åsikt i dag som jag hade 1973, nämligen då jag framförde kravet motionsvägen. Men situationen är i dag en annan, och då måste jag också ändra min bedömning av den. Det är därför som jag säger att i dag behövs inte denna översyn. Anslagen har förbättrats successivt, och jag tror att organisationerna och anslagsgivningen till dem mår allra bäst om man fortsätter att förbättra anslaget på det sätt som har skett under senare år.
Herr talman! Statsrådets bedömning kan tydligen växla från ett år till ett annat. Organisationer och myndigheter vill ha en samlad översyn, och en enig riksdag har begärt en sådan 1973 och 1975. Jag menar det är helt på sin plats att regeringen gör ansträngningar för att uppfylla de här riksdagsbesluten. Efter detta inlägg, herr talman, skall jag inte ytterligare förlänga debatten.
Herr talman! Jag vill bara rikta ett mycket kort inlägg till herr Nilsson i Agnäs. Han talar fortfarande på temat: Det var bättre förr. Då jobbade alla utan betalning. Det berodde på att organisationerna inte hade de resurser som de behövde domsorganisatio för att utveckla sin verksamhet. Men man fick också slita oerhört ont, i onödan många gånger. I dag har de flesta organisationer möjlighet att anställa vissa funktionärer. Men det rör sig ju om en försvinnande liten minoritet i förhållande till de ungdomsledare som jobbar ideellt och aktivt. Därför frågar man sig återigen om herr Nilsson vill ha den tiden tillbaka.
Herr talman! Om jag trodde att tiden ginge att vrida tillbaka, herr Gustavsson i Nässjö, skulle jag nog ändå tveka att göra det. Både herr Gustavsson och jag vet att så enkel är inte historien och tillvaron. Men om man ser tillbaka i ett perspektiv på 30-40 år, så blir man medveten om alt det fanns både svagheter och fördelar. Organisationerna hade inte möjlighet att anställa folk, men mun Ivckades nå mycket långt med de knappa resurserna. Jag tror inte att någon av dem som då jobbade i organisationerna upplevde det som att de jobbade i onödan, utan det var en glädje just i att kunna göra någonting. Idealiteten var stark. Jag tror att den idealiteten finns också i dag. Men när vi nu sätter in dessa stora medel skall vi hoppas att de också ger utdelning, så att vi får fler människor ut i skidspåren, i markerna, fler friska människor osv. Utan att vara sur och kverulera vill jag säga att jag verkligen hoppas att det skall lyckas. Då skall jag gärna rösta för förhöjda anslag t.ex. till anläggningar där sådana behövs.
Herr talman! För att undvika ytterligare polemik skall jag nöja mig med ett konstaterande. Herr Nilsson i Agnäs säger: Om jag trodde att tiden ginge att vrida tillbaka skulle jag nog ändå tveka. Själv skulle jag inte tveka en sekund. Man kan aldrig tänka sig att vrida tiden tillbaka, till sämre förhållanden från alla synpunkter, också för organisationernas del.
Herr talman! Det kategoriska påståendet att det var sämre förhållanden på alla områden förr i tiden får stå för herr Gustavssons i Nässjö egen räkning. Jag vill inte göra någon betygsättning här, men det är väldigt djärvt att påstå något sådant. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.